Herr talman! Regeringen har under några år haft tillfälle att bedriva den ekonomiska politik som man sammanfattningsvis karakteriserat som den tredje vägens politik. Det är alltså nu också möjligt att börja skönja resultat och avge vissa omdömen om den politiken. När den lanserades i finansplanen 1983 var en förutsättning bl.a. att man utdömde en konsumtionsledd expansion av den svenska ekonomin. I dag är den ekonomiska tillväxten till största delen just konsumtionsledd. Dels kommer — om den trend fortsätter som nu gäller — bytesbalansen att försämras, eftersom en stor del av den privata konsumtionen efterfrågar importerade varor. Dels kommer vi att få en minskad ekonomisk tillväxt i framtiden, då en alltför liten del av resurserna används till investeringar till uppbyggnad av kapitalstocken i samhället. En konsekvens av det är att utrymmet för konsumtion i det långa perspektivet kommer att minska och förändras. Över huvud taget saknas ett mer långsiktigt perspektiv i den politik som förs. Sammanfattningsvis kan på det här stadiet sägas att vi i det här landet, med den politik som bedrivs, fortfarande lever över våra tillgångar. Regeringen har inte lyckats bemästra de grundläggande balansproblemen i ekonomin. Enligt centerns uppfattning är det en angelägen fråga nu att få en skattepolitik som i större utsträckning än den hittills förda gynnar sparande.

Den ekonomiska politikens mål har länge — faktiskt så länge att det har gått slentrian i begreppet — varit de traditionella: Full sysselsättning, stabilt penningvärde, hög ekonomisk tillväxt, jämn fördelning av levnadsstandarden och balans i utrikesaffärerna. Centern har också länge pläderat för regional balans som ett av målen för den ekonomiska politiken. Det är en möjlighet att undvika överhettade öar i vår ekonomi, att begränsa löneglidningsproblemen, m.m. Regeringen nämner också det målet i sin finansplan men drar inte de fulla konsekvenserna när det kommer till praktisk handling. Centern har också fört in en god miljö och resurshushållning som två viktiga komponenter i den ekonomiska politiken. De kan på kort sikt förefalla stå i motsatsställning till varandra och vara hinder när det gäller att bedriva en god ekonomisk politik och kanske framför allt att åstadkomma en hög tillväxt, men så är det inte. Det är viktigt att konstatera att detta motsatsförhållande — när det tas fram i debatten — är konstruerat. På lång sikt är den ekonomiska tillväxten beroende av att vi har en sund balans också i vårt ekologiska system. Det måste finnas harmoni i samspelet mellan teknik, ekonomi och miljö, annars exploaterar vi vår miljö och föröder våra resurser successivt. Ekologi och ekonomi är alltså två sidor av samma mynt, enligt vår mening. När det gäller det synsättet står vi i centern tyvärr ensamma här i kammaren. Jag beklagar det. Men vi kommer från centern att fortsätta kampen för att göra också ekologisk balans till ett övergripande mål inom den ekonomiska politiken. Regeringens ekonomiska politik har i konkret handling inneburit kraftigt ökade fördelningspolitiska spänningar mellan regioner liksom mellan olika grupper av människor i vårt samhälle. Regeringens budget betyder i klartext att ungdomar, de sämst ställda pensionärerna och barnfamiljerna kommer i kläm. Ungdomarna ställs i socialdemokraternas Sverige inför det orimliga valet mellan en bostad på hemorten utan jobb och jobb i storstadsregionen utan bostad. Under de senaste åren har 13 län fått vidkännas en omfattande åderlåtning av sin egen framtid, dvs. en utflyttning av ungdomen. Flyttlassen går i strida strömmar från Norrland, Bergslagen och sydöstra Sverige till storstadsregionerna och de expansiva arbetsmarknaderna. Regeringens devalvering 1982, som alltså är ursprunget till den tredje vägens ekonomiska politik, gynnade och gynnar framför allt storstädernas företag, dvs. stora företag med finansiell kompetens, närhet till finansiella marknader och med en klar exportinriktning. Detta har skapat ökade regionala spänningar i vårt land. De finansiella investeringarna har under socialdemokraternas hela regeringsperiod varit lönsammare än de arbetsskapande investeringarna i produktionen. Detta har bidragit till att arbetslösheten under hela den socialdemokratiska regeringsperioden har varit högre än under perioden 1976-1982, som regeringen gärna vill jämföra med. Under centerns tid i regeringen var den öppna och dolda arbetslösheten tillsammans i genomsnitt 3,9 90. Sedan 1982 har den varit 5,3 90. Den obalanserade tillväxten skapar problem i storstäderna med miljöförstöring, utslagning och bostadsbrist. I utflyttningsbygderna hotas välfärden för dem som stannar kvar. Det här är alltså påtagliga konsekvenser av den tredje vägens politik. En orimlig för att inte säga ödesdiger följd av regeringens politik är också att framtidens industrier nu i allt större utsträckning lokaliseras till de koncentrationsområden vi har här i landet, främst till Storstockholm. 47 96 av alla anställda inom den privata tjänstesektorn finns i dag i storstadsområdena, 30 90 i Stockholm. Vi märker dagligen starka tendenser till en ytterligare koncentration. Kraftfulla åtgärder krävs därför för en bättre fördelning av sysselsättning och utveckling i landet. De regionalpolitiska åtgärderna måste i större utsträckning inriktas på individernas situation än på skatteområdet och på immateriella investeringar inom t.ex. forskning, utveckling, utbildning, systembyggande, marknadsföring m.m. Centern vill satsa på en balanserad tillväxt i hela landet. Utvecklingen visar att vår strävan i det avseendet är aktuellare och mer angelägen än någonsin tidigare. En viktig förutsättning för tillväxt i framtiden kommer även att vara högre utbildning och forskning, som också har sin stora betydelse för den regionala utvecklingen. Det är därför dessa frågor har prioriterats i vårt budgetarbete inför denna vårsession i riksdagen. Centern säger t.ex. nej till regeringens föreslagna neddragningar på skolans område. Utbildningsväsendet är viktigt inte bara för nationen utan också för varje enskild region. Det är lätt att se sambandet mellan i synnerhet högskolornas och universitetens lokalisering och den regionala utvecklingen. Vi bestämmer alltså mycket av vår framtida samhällsstruktur genom det sätt på vilket vi bygger ut den högre utbildningen. Centern vill sprida de fasta forskningsresurserna utanför de största högskolorna. Exempelvis Växjö, Örebro, Karlstad och Östersund är mogna för att få del av forskningskakan. Centern vill också satsa på att bygga ut annan infrastruktur. Kommunikationerna, i ordets vidaste bemärkelse, måste rustas upp. Särskilt behövs ökade investeringar i vägunderhåll och byggande. Förutsättningar måste nämligen skapas för ett aktivt näringsliv i hela landet. Det är ganska naturligt att skattepolitiken nu är i fokus, med tanke på fredagens överläggningar och med tanke på den allmänna debatt som har förts. Skatternas primära syfte är att finansiera de gemensamma utgifterna. Det är dock inte den enda uppgiften. Skattesystemet skall också medverka till en jämnare fördelning och påverka resursfördelningen i ekonomin. Skattesystemet orsakar i dag stora välfärdsförluster, som svårligen kan avhjälpas utan ett sänkt skattetryck. Centerns långsiktiga målsättning är därför klar: Sänk skattetrycket! Centern vill dock inte urholka välfärdssystemet i vårt samhälle. Minskat skattetryck kräver ökad tillväxt, en effektivare offentlig sektor och en restriktiv utgiftspolitik. Ett sänkt skattetryck kan inte, realistiskt bedömt, uppnås annat än genom fortsatt tillväxt i ekonomin, dvs. ett målmedvetet arbete för att främja produktionen i alla dess yttringar. En skattereform för 1989 måste därför inriktas på en omfördelning av skattetrycket. Produktionsfaktorerna beskattas nu olika — arbetskraften beskattas särskilt hårt, kapital betydligt mindre, råvaror och energi knappast alls. Det gynnar kapitalintensiv produktion framför arbetsintensiv produktion. Därmed missgynnas den i framtiden så viktiga tjänsteproduktionen kraftigt. Det främjar storföretagen på de små enheternas bekostnad. Resursoch energisnåla processer missgynnas också. En likvärdig beskattning av de olika produktionsfaktorerna skulle ge produktionsfaktorspriser som speglar verkliga knapphetsvärden i samhället, dvs. främjar hushållning med resurserna. Den skulle också gynna arbetsintensiv produktion liksom resursoch energisnåla processer. Det är därför centern som grundläggande princip i en skattereform strävar efter lägre skatt på arbete och högre skatt på kapital, råvaror och energi. En skattereform måste inriktas på att stimulera till arbete. De höga marginaleffekter som uppstår där skatten kombineras med inkomstprövade bidrag måste minskas, dels på grund av de negativa effekterna på arbetsutbudet och tillväxten, dels på grund av den inflationsdrivande effekten — kompensation för inflation kräver höga lönelyft, vilket i sin tur späder på inflationen. Marginalskattesänkningar för de högsta inkomstlägena får dock inte finansieras med skattehöjningar för de lägsta inkomsterna, vilket socialdemokraterna och folkpartiet i den debatt som pågår har föreslagit. Det antagande som dessa förslag bygger på är helt orealistiskt. Man förutsätter att deltidsarbete är självvalt och därför inte skall beskattas lägre än heltidsarbete. Med det resonemanget förespråkar man en urholkning av den här i kammaren länge hävdade principen om skatt efter bärkraft. Det är anmärkningsvärt. Detta gäller naturligtvis också visavi de heltidsarbetande med låg lön, som i detta avseende hamnar i samma belägenhet som deltidsarbetande. Deltidsarbete är sällan självvalt. Deltidsarbete är ofta lika med partiell arbetslöshet. Nära 40 96 av alla deltidsarbetande kvinnor mellan 16 och 24 år vill arbeta fler timmar men har inte möjlighet. 22 96 av det totala antalet deltidsarbetare vill arbeta fler timmar. Deltidsarbete är också ett resultat av brist på barnomsorg och styrs ofta av andra personliga förhållanden. Långa pendlingsavstånd kan vara en anledning liksom naturligtvis halvtidsstudier. En annan anledning kan vara att man kombinerar studier med feriearbete. För samtliga dessa grupper — övervägande kvinnor, ungdomar och glesbygdsboende — vill både socialdemokrater och folkpartister höja skatten väsentligt. Detta kan centern inte acceptera. De som argumenterar för ett slopat grundavdrag argumenterar också ofta för att problemet med ofrivilligt deltidsarbete inte skall lösas inom skatteskalan. Det skall i stället lösas genom arbetslöshetsersättning, satsning på barnomsorg, förbättrad studiefinansiering, vårdnadsersättning, regionalpolitik och andra bidrag. Vad man då glömmer är att detta ökar samhällets kostnader högst väsentligt, dels för bidragen, dels för administrationen av bidragen och stödpolitiken — detta i ett läge där det finns en halv miljon socialbidragstagare. Resultatet skulle med nödvändighet bli ett ökat skatteuttag och en ökad rundgång — något som folkpartiet och socialdemokraterna i sina förslag har bortsett från. Ett bibehållet grundavdrag ger ett enkelt skatteoch bidragssystem. Den andra viktiga reformen beträffande inkomstskatten är naturligtvis en effektivare kommunal skatteutjämning. Det är orimligt att det skall skilja upp till 7 kr. per hundralapp i kommunalskatt mellan olika kommuner. En grundförutsättning för en effektiv kommunal skatteutjämning är att samma service i två kommuner — det må vara Danderyd och Sorsele eller andra kommuner -— skall ge samma skatt. Skattebetalarna har rätt att kräva ett klart, avläsbart samband mellan den samhällsservice de erbjuds och den skatt de betalar, oavsett var de bor. I dag används skatterna mycket sparsamt för att rätta till bristerna i marknadsekonomin. Att släppa ut förorenande ämnen i luft och vatten är nu gratis. Miljöförstörande industrier orsakar samhället stora kostnader i form av produktionsbortfall, vårdkostnader, minskad skogstillväxt, försämrade förutsättningar för jordbruket, korrosion på byggnader m.m. Dessa kostnader får andra än producenten och konsumenten betala. Utbud och efterfrågan blir större än optimalt, och marknadsekonomin tilldelar därför oproportionerligt stora resurser till denna produktion. Centern anser att miljökostnader via miljöavgifter måste belasta den som orsakar dem. Miljöavgifterna kommer att stimulera till minskade utsläpp men också täcka de kostnader som de kvarvarande utsläppen orsakar. De kommer med andra ord att kunna bidra till finansieringen av de gemensamma offentliga utgifterna men också — vilket är det allt övergripande — bidra till en bättre hushållning och en bättre miljö i vårt samhälle. Herr talman! Den offentliga servicen klarar i dag inte av att uppfylla alla de krav som ställs på den — vilket i och för sig inte är något nytt problem. Vårdköerna har växt och blivit långa. Barnomsorgen klarar på sina håll inte behoven. De äldre får inte den service i hemmen som de är värda. Det måste dock först och främst slås fast att det inte är de offentliganställdas fel, utan det beror på det tämligen stelbenta system de arbetar inom. Fler privata och kooperativa initiativ måste tillåtas som komplement till den offentliga servicen. Samhället får dock inte släppa finansieringsansvaret. Den offentliga sektorn måste alltså förnyas. De byråkratiska system som finns i dag kanske bäst manifesteras av stelbentheten i ansvarsfördelningen mellan landstingen och socialförsäkringssektorn. Människor går sjukskrivna i många månader, ibland år, i väntan t.ex. på en höftledsoperation eller en ögonoperation. Socialförsäkringssektorn betalar ut stora ersättningar i form av sjukpenning, medan pengar saknas i landstingen för att operera. Det offentliga förlorar samtidigt stora skattepengar under sjukdomsperioden. Ifall pengar skulle kunna överföras från sjukförsäkringen till vårdapparaten, skulle förmodligen en ekonomisk vinst för samhället uppstå, samtidigt som patienterna slapp en ofta plågsam väntan på nödvändig hjälp. Jag tar upp detta närmast som exempel på möjligheter att med relativt enkla medel reformera det byråkratiska system som styr sjukförsäkring och sjukvård i vårt samhälle. Ett centralt ideologiskt inslag i den tredje vägens ekonomiska politik är löntagarfonderna. Där har nu det hänt att fondanhängare har uttryckt sin stora besvikelse över den reform de trodde skulle ge ett ökat löntagarinflytande i näringslivet. Det är en anmärkningsvärd debatt som har uppstått i det avseendet. När inte ens anhängarna av fonderna är nöjda, skulle jag vara frestad att fråga: Kan inte finansministern, som ”baxat fonderna ända hit”, också baxa dem tillbaka dit där de hör hemma — på socialdemokraternas egen sophög för misslyckade reformer? Centern vill inte, som socialdemokratin, bryta och avbalansera det koncentrerade ägandet i den privata sektorn genom att införa ett lika centralistiskt och koncentrerat ägande i den offentliga sektorn. Socialdemokratins strategi under en lång följd av år har varit att överföra en så stor del av sparandet som möjligt i offentlig regi, i tydligt syfte att få samhällelig kontroll över investeringarna. Centern säger nej till ägarkoncentration i både privat och offentlig regi. Den ökade maktkoncentrationen i den privata sektorn, där en allt större del av näringslivet ägs via institutioner och genom korsvist ägande, måste elimineras eller brytas. Vi vill i stället att en större del av sparandet och förmögenhetstillväxten sker i hushållen, genom enskilt ägande och ägande i kooperativa former, för att avbalansera och helst delvis ersätta det stora institutionella ägande som vi i dag ser utvecklas i vårt samhälle. Under den allmänna motionstiden har vi därför skisserat hur denna omfördelning av ägandet och makten skall kunna ske: —- Löntagarfonderna skall avvecklas och dess ägande överföras till hushållen. - Statliga företag skall i stor utsträckning säljas ut till allmänheten. På den punkten noterar vi nu att industriministern i sin näringspolitiska proposition är på väg att villfara våra önskemål. — Ägande av aktier i hushållen måste bli fördelaktigare i förhållande till institutionsägande; en nyckelfråga i sammanhanget. — Vi måste också få ett målsparande, som jag tidigare sade, för startande av småföretag, till den egna bostadsfinansieringen, för studier, för angelägna individuella ändamål. Denna form av sparande måste skattemässigt bli så favoriserad att den radikalt kan förändra den enskilda människans möjligheter att i dag bidra till det nödvändiga sparandet i samhället. Sparandet har under några år varit negativt, något som är en oroande komponent i den ekonomiska utvecklingen. Herr talman! Har vi nu, efter några år av den tredje vägens politik, som startade med en stor devalvering, utvecklat vårt samhälle och vår konkurrenskraft så att vi i det långa loppet kan se framtiden an med förtröstan? Under den period som centern satt i regering var inflationen i genomsnitt ungefär lika med omvärldens. Den varierade, men om man ser till genomsnittet under perioden, höll vi i stort sett en inflation jämförbar med omvärldens. Under den socialdemokatiska regeringsperioden har inflationen ständigt varit flera procentenheter över omvärldens. Det skulle tyda på att den s.k. eftervården av devalveringen har misslyckats. Regeringen har varje år misslyckats med att få ned inflationen i paritet med omvärldens. Som en panikåtgärd införde man nu i januari ett prisstopp. Det var dock inte ett resultat av att regeringen på sikt trodde sig kunna dämpa prisökningarna på detta sätt, om jag förstod finansministern rätt. Men varför infördes då prisstoppet? Jo, sedan man slagit i inflationstaket hade naturligtvis arbetsmarknadens parter rätt till omförhandlingar. LO-ledningen insåg förhoppningsvis att det skulle vara bäst för alla på lång sikt ifall inga omförhandlingar genomfördes. Den insåg troligen det pedagogiska problemet att förklara detta för sina medlemmar och gick då till finansministern. I utbyte mot att LO avstod från löneökningar, införde regeringen ett prisstopp som bevisligen och enligt finansministerns egna ord har starka negativa effekter på ekonomin på lång sikt. Regeringen löste med andra ord LO-ledningens och rörelsens pedagogiska problem till förfång för samhällsekonomin. Detta är anmärkningsvärt. Det är också ett inslag i den tredje vägens politik som är värt att notera och gärna ta upp till debatt här i dag. Herr talman! Jag har här försökt redovisa en rad områden där den tredje vägens politik visat sig bristfällig eller t.o.m. misslyckad. Vilever med högre ränta och inflation än omvärlden. Vårt skattesystem har överlevt sig självt och konserverat eller förstärkt orättvisorna i samhället, inte minst regionalt. Fördelningspolitiken har spårat ur och de regionala skillnaderna bara växer i takt med flyttlassen. Koncentrationspolitiken illustreras bäst av det orimliga valet för många unga: jobb i storstad men ingen bostad, eller bostad i hemorten men inget jobb. Förmögenhetsomfördelningen i samhället speglar också denna utveckling; aldrig tidigare har så många snabbt blivit rika på så litet hederligt arbete som med dagens spekulationsekonomi. Många applåderar denna politik. Finansministern själv och regeringen gör det naturligtvis. De unga nyrika finanslejonen lika väl som de traditionella finansklipparna har anledning att vara nöjda med utvecklingen. Många i näringslivet i övrigt, som inte är beredda att se längre än till de dagliga affärerna, applåderar också naturligtvis. Nu senast har den konservativa engelska tidskriften The Economist nära nog reservationslöst anslutit sig till hyllningskören. Den tredje vägens ekonomiska politik karakteriseras t.o.m. som mera Thatchersk än den engelska regeringens ekonomiska politik. Jag förmodar att finansministern och socialdemokraterna är glada över uppskattningen från allt vidare kretsar. Det är emellertid bra mycket mer intressant, i varje fall för oss i centern, att lyssna till de omdömen som möter denna politik ute bland vanligt folk, bland det stora flertalet medborgare i detta land som sliter och släpar i vardaglig miljö för sin försörjning och därmed också för landets förkovran. Vad säger man t.ex. i Grängesberg eller varför inte i Pilgrimsstad om den ekonomiska politik som innebär att man lämnat fältet öppet för en mycket mer brutal utslagning, nedläggning och avfolkning liksom för en fortsatt koncentration av boende, sysselsättning och makt? Eller vad säger de bostadslösa i Stockholm om den här utvecklingen? Man kan inte isolera den ekonomiska politiken från den allmänna utvecklingen i samhället. Det är en konsekvens av den tredje vägens politik. Det är ett pinsamt faktum att varken finansplanen eller utskottsmajoritetens skrivning tar upp konsekvenserna av den förda politiken för de människor och miljöer som får bära det tyngsta lasset. Herr talman! Centern har i sina reservationer anvisat vägen till en alternativ politik, och jag yrkar därför bifall till reservationerna nr 1, 3,6, 8, 9, 13, 17, 19 och 20 till finansutskottets betänkande 10.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna vill förändra och förbättra vårt samhälle. Därför vill vi föra en helt annan ekonomisk politik än vad vi har hört de borgerliga föra fram och vad vi kommer att få höra socialdemokraterna förorda. Vi föreslår ändringar som skulle märkas i det svenska samhället. Vi sätter oss upp mot storfinansens makt och den borgerliga begränsningen av det ekonomisk-politiska tänkandet. Vi vill gå en annan väg än den s.k. tredje vägen, som enligt vår bedömning i allt väsentligt har varit kapitalets väg. Vi hävdar att den ekonomiska politiken måste ges en annan inriktning, som kan ge arbete och rättvisa samtidigt som det nationella oberoendet hävdas och försvaras. Vi anser att miljöproblemen måste tas på allvar även om det kostar. Vi anser att man i den ekonomiska debatten måste anlägga ett mer långsiktigt perspektiv även på dagsfrågorna. Framtidsfrågorna måste tas upp till debatt. I det korta perspektivet krävs reformer som förbättrar människors vardag och levnadsförhållanden i nuet. I det längre perspektivet måste en grund läggas för att åstadkomma nödvändiga och avgörande förändringar. Vi ställde oss emellertid frågan när vi läste finansplanen och granskade betänkandet: Var är den socialdemokratiska framtidsdebatten? Var finns perspektiven och det kritiska ifrågasättandet av samhällsutvecklingen och även av den egna politiken? Vilket samhälle man vill forma nämns inte i finansplan eller budgetförslag. Maktoch egendomsförhållanden, som har en så avgörande betydelse för samhällsutvecklingen, och bestämmanderätten över produktionsmedlen ifrågasätts inte och diskuteras inte. Hela den ekonomiska politiken ges i stället ett slags — som vi tycker — kameralt perspektiv, där budgetunderskottet får tjäna som universalargument mot varje reform eller förändring som skulle kunna tänkas kosta pengar, oavsett hur nödvändig reformen är. Om socialdemokraterna med samma noggrannhet analyserade våra förslag till inkomstförstärkningar genom beskattning av kapital och förmögenheter som de genomlyser våra förslag till utgifter och kritiserar dem, skulle det kunna ske förändringar och förbättringar som vore mycket värda. Men det är i den ekonomiska debatten i dag på något sätt så att varje angrepp mot den förda politiken, varje ifrågasättande av den tredje vägen är en orimlighet som bara inte kan diskuteras. Vpk:s politik avfärdas av utskottet som alltför styrande och som höjande av skattetrycket. Men frågan är ju av vem politiken uppfattas som styrande. Ja, det är klart att det är av dem som själva vill styra och besluta utan att ta t.ex. regionalpolitiskt eller fördelningspolitiskt ansvar. Det är av dem som inte bryr sig om vad som händer med jobben eller med samhällsekonomin utan spelar högt på börs, optionshandel, terminshandel och allt vad det nu heter som dyker upp i spelhålan Sverige. Det är klart att dessa människor skulle uppleva vår politik som styrande och begränsande. För vem höjs skattetrycket? — Jo, för dem som har berikat sig på den hittillsvarande utvecklingen och som tack vare den tredje vägens politik med kraftigt återhållna löner och mycket höga bolagsvinster har skapat sig stora förmögenheter. När de andra partierna avfärdar vår politik förtiger de fakta om vem som styr och vem som blir styrd, om vem som vinner och vem som förlorar. Jag tycker att man måste diskutera också dessa saker och inte bara röra sig med allmänna termer. Den ekonomiska politiken är ett instrument i kampen för ett rättvisare samhälle. Den är ett instrument i kampen för regional utveckling och för utjämning av orättvisor mellan samhällsklasserna. Den ekonomiska politiken kan aldrig vara neutral eller gynna alla. Den kan aldrig reduceras till enkla räkneexempel. Man måste värdera de ekonomisk-politiska effekterna av åtgärderna. Man måste försöka tänka framåt och se vad den ena eller andra åtgärden betyder för samhällsutvecklingen. Ja, detta är en hård kritik, men utskottet skriver också i sitt betänkande att den kraftigaste kritiken mot regeringens politik kommer från vänsterpartiet kommunisterna. Vi tackar för det erkännandet. Vad vill då vänsterpartiet kommunisterna med sin ekonomiska politik? Ja, våra viktigaste inslag för samhällsförändring kan man utan att nämna alla sammanfatta på följande sätt. Den gemensamma sektorn måste få möjlighet att utvecklas. Vi hävdar att den gemensamma eller, som man ofta säger, den offentliga sektorn är en starkt produktiv faktor utan vilken inget industrisamhälle kan utvecklas. Vi ser ingen motsättning mellan offentlig och privat sektor på det sätt som ofta beskrivs i den allmänna debatten, främst då av högerkrafter. En utveckling av den gemensamma sektorn skulle få stor betydelse för kvinnor och ungdom, som i dag har svårt att få jobb, så att de kan finna arbete och försörjning. Vi vill ge den gemensamma sektorn möjlighet att anställa fler samtidigt som den då får bättre resurser att klara sina åtaganden. De socialt och samhällsekonomiskt viktiga delarna av den gemensamma sektorn måste få utvecklas bättre. Alla har talat om den låga investeringsviljan. Det har också de borgerliga gjort. En politik som ger förnyelse av industrin och en investeringspolitik som skapar nya arbetstillfällen också i Norrland och Bergslagen — för att nämna några utsatta regioner; det finns fler — är nödvändig. Vi föreslår att man skapar ett flerårigt program som utnyttjar en del av de likvida medel som finns samlade i näringslivet för att finansiera investeringarna. Dessa likviditeter har ju kommit ur de oerhört stora vinster som skapades under de år då de anställda fick stå tillbaka med sina lönekrav för att gynna främst exportindustrin och regeringens exportstrategi. Det behövs en styrning av investeringarna. Det finns pengar, och vi vet hur de skulle kunna användas. Vi vill också föra en politik — och det är också en viktig ekonomisk-politisk strategisk fråga — som försöker vrida loss vårt land ur det extremt starka internationella beroendet. Det är ett beroende som innebär att det blir svårare och svårare att föra en självständig ekonomisk politik. Den alltför ensidiga tilltron till exportledd tillväxt måste avlösas av en mer inhemsk utveckling. I detta sammanhang är det viktigt att betona en sak, som brukar anföras som argument mot oss, nämligen att vi skulle vara förespråkare av något slags isolation eller en inåtvänd politik. Men det handlar inte om isolering eller avskärmning. Sverige är ett starkt utlandsberoende land och kommer förmodligen att fortsätta att vara det. Men vi måste bredda handeln till fler länder än de starkaste kapitalistiska länderna, som vi är så beroende av. Vi måste öka den inhemska marknadens betydelse när de stora internationella problemen växer ute i världen. De oerhört starkt ökande utlandsinvesteringarna måste begränsas till förmån för investeringar i vårt land och i de regioner varifrån nu företagsamheten flyr. De borgerliga har i debatten talat om att man skulle släppa loss investeringsfonderna och att de skulle vara ett regionalpolitiskt instrument. Förra året investerade svenska bolag utomlands för 35 miljarder kronor. Det är lika mycket som hela börsvärdet av Volvo och Saab, två av våra största industriföretag. Det var återigen nära nog en fördubbling, med 80 96, jämfört med året innan, och då skall vi veta att utlandsinvesteringarna har ökat starkt varje år under 1980-talet. Det saknas alltså inte pengar till investeringar. Det saknas styrning, och det saknas en medvetenhet om att man inte kan låta svenskt kapital fara över gränserna hur som helst. Regeringens lättnader i valutaregleringarna och i restriktionerna för utlandsinvesteringar har hjälpt till. Det fordras ett omtänkande. Vi vill också satsa på en inhemsk teknikutveckling så att vi i vår handelspolitik inte skall tvingas underkasta oss USA:s militärstrategiska önskningar. Vi tvingas nu in i olika blockader, främst mot östeuropeiska länder, för att få tillgång till avancerad teknik ifrån USA. Detta är ett område där svensk ekonomisk politik och näringspolitik har oerhört stora uppgifter, som kan leda till att vi får nya jobb, ett ökat oberoende och större förutsättningar för en självständig politik. Vi vill bryta storfinansens makt och ägande, som ger den en oerhört stor beslutanderätt över allas våra tillgångar. All rikedom kommer ur arbete. De som arbetar måste få besluta om dessa rikedomar. Den ekonomiska demokratin måste bli verklighet. Löntagarfonder som spekulerar på börsen och erbjuder optionskontrakt till olika bankmänniskor har ingenting med en ekonomisk demokrati och fördelningspolitik att göra. Vi tycker att det borde vara onödigt att läsa ur socialismens ABC-bok för ett parti som vill företräda de vanliga arbetande människorna, men det verkar som om en omläsning vore nödvändig. Ingen av dessa ekonomiskpolitiska, och som vi bedömer mycket viktiga och avgörande, frågorna diskuteras i regeringens finansplan eller budgetförslag. Det finns inget angreppssätt, och det står inte ens nämnt att detta skulle vara stora framtida problem. Vi tycker att man inte bara kan diskutera budgetpolitik och finanspolitik i ett kortsiktigt ettårsperspektiv — även om man naturligtvis måste göra det årligen. Man måste också anlägga detta långsiktiga perspektiv för att få grepp om problemen, och börja vända dem och komma med lösningar. Vi drivs annars in i ett hörn, där vi till slut inte har någon reell självständighet eller handlingsfrihet i den ekonomiska politiken. Man måste då ställa frågan om vad socialdemokratin vill. Vi kanske kan få ett svar under dagens debatt. Är man nöjd med denna utveckling? Anser man att detta problem är försumbart? Är man nöjd med den tredje vägens promenad, som slutar i återvändo? Den ekonomisk-politiska strategin bygger i allt väsentligt på högkonjunktur och internationella exportframgångar. Den exportledda tillväxten kommer inte att vara i evighet. Den inhemska utvecklingen och den inhemska marknaden kommer att få större betydelse för svensk företagsamhet. Vi vet att våra största kundländer — Danmark, Norge och USA — har ekonomiska problem och att Västtyskland som bekant inte är villigt att bli något slags lokomotiv som skall dra västvärlden till tillväxt. Detta är svåra ekonomiska problem, det skall erkännas. Det finns inga särskilt enkla lösningar, men det krävs en ingående granskning av detta problem och det får framför allt inte lämnas åt sidan helt och hållet. Det tycker vi är en avgörande brist i det förslag som har lämnats för att diskuteras i dag. I detta sammanhang måste jag passa på att nämna centerpartiet, som påstår att det är ensamt om sin uppfattning i fråga om ekonomi och ekologi. Nils G. Åsling hade ett långt och engagerat anförande om just dessa frågor. Han har inte läst vår motion som innehåller ett särskilt avsnitt om ekonomi och ekologi, där vi på ett likartat sätt som centern tar upp de problem som finns. Centerpartiet har ju presterat en reservation vid sidan av den som gäller de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Man talar om övergripande mål för den ekonomiska politiken. Det verkar som om dessa övergripande mål skulle vara lyfta över ekonomin på något sätt, eftersom man har en annan reservation gemensam med de borgerliga om vilka åtgärder som behövs. Jag antar att detta är ett desperat försök att skilja sig ifrån de andra borgerliga partierna, då ni nu i stort sett har enats om de viktigaste ekonomisk-politiska inriktningarna. Detta är dock intressant. Man har en speciell reservation beträffande miljöfrågor, resursfrågor, regionalpolitik och fördelning av välstånd, och Nils G. Åsling talar om tillväxtbegrepp och livskvalitet, och sällar sig till, vad som kan kallas, vänsterkritikerna av den rådande ekonomiska utvecklingen. Man talar om klipp och finanslejon som har bristande intresse för sysselsättning, regionalpolitik och rättvisa. Välkommen till vänster, Åsling — i kritiken. Men gör då också en helomvändning när det gäller de ekonomiskpolitiska åtgärderna. I allt väsentligt står ni tillsammans med de borgerliga partierna när det gäller den ekonomisk-politiska inriktningen. Era åtgärdsförslag och framgångsvägar för att lösa dessa problem är ju strikt kapitalistiska, och de understödjer och förstärker de tendenser i vår ekonomi som har skapat de problem som ni talar om. Detta blir inte trovärdigt så länge ni inte vänder om helt och börjar diskutera styrning av investeringar och åtgärder mot den makt som klippare och börshajar har över vår ekonomi och börjar tala om hur man skall lösa de problem som kapitalismen har skapat. Det går inte att göra ett cirkusnummer av regionalpolitiken på det här sättet. Herr talman! Det finns många viktiga frågor som borde behandlas i denna debatt. Eftersom skatteoch fördelningspolitiken är mycket diskuterad och nu föremål för överläggningar mellan partierna skall jag nämna något om våra förslag. Inriktningen av skattepolitiken är viktig. Det talas om att skattetrycket inte får öka, men det talas alldeles för litet om hur skattetrycket är fördelat. En demokratisk skattepolitik kräver naturligtvis skatt efter bärkraft och en hårdare beskattning av kapitalinkomster och förmögenheter. Självfallet krävs också att skatten på mat slopas, vilket skulle gynna dem som har den sämsta ekonomin. Detta snart tjugoåriga krav från vpk måste vägas in när man talar om ett nytt skattesystem. Trots detta har alla förslag som hittills har lagts fram av såväl socialdemokraterna som borgerliga partier inriktat sig på att sänka marginalskatterna — det är liksom ett huvudnummer. Hur mycket man än diskuterar marginalskatterna och hur många kampanjer som än drivs om att medborgarna skall få hälften kvar osv., så är marginalskatterna inte det problem som man vill göra dem till. Fortfarande är marginalskatteproblematiken en angelägenhet för dem som ligger högre uppiinkomstskalorna. För dem som har normalinkomster har sådana frågor som rör kommunalskatt och moms mycket större betydelse, eftersom de gör betydligt större hål i den enskildes ekonomi. Jag har emellertid inte hört att någon är intresserad av att göra någonting åt skattetrycket på dessa områden. Det skulle vara intressant att höra om det finns några nya signaler på det området. Den begränsningspolitik som förs gentemot kommuner och landsting, där man nu lägger fram nya förslag om skatteutjämning samtidigt som man drar bort en massa pengar ifrån systemet, innebär tvärtom att man sätter ökad press på kommuner och landsting att höja just dessa skatter som har så stor betydelse för människor med små inkomster. Vi vet att behoven i samhället ökar. Vårdköerna är långa, och hemtjänst, socialvård, barnomsorg, gator, vägar och trafik kräver sitt. Statsbidragen har minskat på en rad områden. Vill man nu klämma åt kommunerna ännu mera så tvingar man dem förr eller senare att höja skatten — just den skatt som har den största betydelsen för låginkomsttagare. Detta är en bakvänd politik. Vad man åstadkommer när man tar pengar från kommunerna, vilket vi kritiserar mycket hårt, är ju ett överförande av resurser från en del av den gemensamma sektorn till den andra. Att föra över från kommun till stat är som att vända på ett timglas — pengarna rinner över i den andra behållaren. Staten däremot har helt andra möjligheter än kommuner och landsting att genomföra en rättvis beskattning av kapital, förmögenheter och annat än den vanliga inkomsten. Om man genomför en sådan rättvis beskattning får man ökade resurser, som man antingen kan föra över till kommunerna eller använda till att rätta till problem i statens budget. Det här vore ett led i en mer rättvis fördelningspolitik. Man skulle kunna ta från dem som tjänat oerhört mycket på den förda politiken och ge till dem som har fått stå tillbaka, dels i fråga om reformer, dels i fråga om utveckling av den gemensamma sektorn, som är viktiga ur fördelningspolitisk synpunkt. Att vända timglaset, att låta pengar strömma från eller till stat och kommun, ändrar inte den totala omslutningen för stat och kommun. Det sker ingen riktig omfördelning i samhället mellan kapital och arbete genom det. Tvärtom är inriktningen en ökad press på att höja kommunaloch landstingsskatten. Jag skall göra en liten utvikning från min tänkta uppläggning av anförandet och kommentera vad Anne Wibble sade om lönerna på den gemensamma sektorn. Alla var överens om, sade hon, att det skulle vara lika lön för lika arbete, att utvecklingen på löneområdet skulle vara något så när likartad. Alla ställde krav på en effektivisering för att kunna nå detta mål inom den gemensamma sektorn. Jag håller med om att principen lika lön för lika arbete är viktig. När utskottet skriver att det skall vara så är det ett argument mot dem som hävdar att industrin skall vara löneledande. Man erkänner alltså att de offentliganställda har samma rätt till lika lön för lika arbete som anställda på andra sektorer har. Vi i vpk har sagt att de sociala och samhällsekonomiska delarna av den gemensamma sektorn naturligtvis måste utvecklas och att det också inom den sektorn måste göras prioriteringar. Det finns byråkrati, militärapparat och mycket annat i den samlade gemensamma sektorn som kan granskas i sömmarna. Vi hävdar tvärtemot de andra partierna — det vill jag fastslå, och det står också i min reservation — att det faktiskt inte går att överföra ett effektivitetsbegrepp från den privata sektorn till den gemensamma, från industri till vård eller barnstuga, på ett förenklat sätt. Här fordras en oerhört noggrann analys av vad som är effektivitet i den gemensamma sektorn. Det är inte säkert att stor produktion med litet folk, som är effektivt i industrin, är effektivt inom vården eller barnomsorgen. Tvärtom kan en mängd personal, som har tid att ägna sig åt sina uppgifter, innebära effektivitet, eftersom man når ett bra resultat. Det går inte att rakt ut säga att ni måste effektivisera, om man på den gemensamma sektorn vill ha en löneökning och vill förhindra att verksamheten pressas ned. Då måste man enligt min mening tala om vad som menas med effektivisering och studera det mycket noggrant. Annars kan man hamna i en helt felaktig sits. Jag har sagt detta som ett argument mot Anne Wibbles påstående att alla var överens. De övriga fyra partierna är överens, men jag och vpk har en annan uppfattning. För att återgå till diskussionen om skatterna vill jag säga att vi anser att det framtida skattesystemet måste inriktas på att ersätta det nuvarande lapptäcket med en statskommunal enhetsskatt, som är lika för alla kommuner och ger alla oavsett bostadsort samma grundtrygghet. Det skall inte ha så stor betydelse i vilken kommun man bor för att få möjlighet till en god standard på de olika områden som kommunerna står för. Detta tillsammans med en produktionsbeskattning vore en viktig förändring av skattesystemet. Kanske måste man se litet längre fram än till 1989, om man vill åstadkomma en rejäl förändring. En sådan tar naturligtvis tid. Eftersom det sker en pågående effektivisering, datorisering och utslagning av människor från industrin, minskar naturligtvis skattebasen så länge som man håller sig till inkomstskatter. Om man däremot inför en produktionsskatt och produktionen hela tiden ökar i värde och antal, kan man behålla en skattebas och på så vis få fortsatta inkomster till samhället, vilket är nödvändigt. Om man sedan, precis som Nils G. Åsling talade om, beskattar råvaruanvändning, energiförbrukning och annat, kan också produktionen styras utifrån samhällsnytta och resursbevarande. På dessa punkter kanske centern har något intressant att komma med. Kraftiga ingrepp mot avdragssystemet är också nödvändiga för att skapa rättvisa. Ett slopande av avdragssystemet med alla dess labyrinter motverkar möjligheterna till skatteplanering och skatteflykt. Den som har ett vanligt arbete med vanliga inkomster skall inte, som en skatteprofessor sade häromdagen, behöva gå kurser i skatteplanering. Så krångligt skall inte skattesystemet behöva vara. Herr talman! Jag har överskridit den föranmälda tiden med några minuter, men de tidigare inläggen krävde att jag gjorde några utvikningar. Låt mig säga några ord om budgetpolitiken. Frågan om budgetunderskottet är naturligtvis viktig. I början av mitt anförande sade jag att det används som ett universalargument mot alla reformer och förändringar. Men det finns skäl att sätta detta underskott i relation till vad man kan uppnå genom en offensiv ekonomisk politik som kanske i någon mån ökar underskottet. Den politik som vi föreslår innebär inga stora förändringar på det området. Tvärtom föreslår vi förändringar i inkomstsystemet som inte slår igenom omedelbart. Om vi föreslår och får gehör för en förändring av förmögenhetsbeskattningen, träder inte den i kraft vid det nya budgetåret den 1 juli i år utan först efter beskattningen vid årsskiftet. Även om det skenbart blir en viss försämring av budgeten i ett förstaårsperspektiv kan det bli förstärkningar i ett långtidsperspektiv. Om det anslås pengar för att skapa nya jobb inom t.ex. den kommunala sektorn, så att ungdomar kan försörja sig och skaffa en bostad på hemorten, vilket Nils G. Åsling pratade om, då får det ekonomisk-politiska effekter och medför inkomster för samhället. Det är inte så som Nils G. Åsling sade, att man får välja mellan jobb i tätorten utan bostad och bostad på hemorten utan jobb. Det är så illa att den som inte har något jobb inte heller får någon bostad i hemorten. Mängder av kommunala bostadsföretag vägrar ungdomar bostad därför att de inte har fast inkomst. Då hjälper inte ungdomslag eller andra provisoriska anställningar. Här fordras insatser för att skapa nya jobb. I detta perspektiv måste man bedöma de åtgärder som skall vidtas, budgetunderskottet och alla de argument som förs fram emot varje radikal ekonomisk politik. Vi anser det viktigt att förhindra att skolan utarmas ytterligare. Fler partier är överens med oss om det. Vi får se om det går att hitta ett sätt att finansiera en bättre skola. Det är också viktigt att förhindra att mjölkpriset höjs. Eftersom vi vill slopa momsen på mat, gärna genom att höja subventionerna, kan vi naturligtvis inte acceptera att subventioner tas bort och att det förs en politik som står i motsats till vår. Det handlar om en kovändning i förhållande till den politik som socialdemokraterna förde före 1982, då de hängde ut matkassar utanför Domusvaruhusen och talade om vad centerns politik betydde för matpriserna. Nu är det dags för oss att göra likadant som socialdemokraterna då gjorde. Vi är inte ovilliga att hjälpa till att förstärka inkomsterna om det skulle behövas. Vi vill höja aktieomsättningsskatten från 2 96 till 6 76, och vi vill höja reavinstskatten på aktier. Industrifastigheter bör beskattas för att åstadkomma reformer på bostadsområdet. Vi vill gå vidare och införa den realränteskatt som regeringen var på väg att införa men backade från på grund av den borgerliga kampanjen och högeranstormningen i höstas. Det blev en engångsskatt i stället för en flerårsskatt. Här hade man möjligheter att tillförsäkra sig långvariga och goda inkomster för en reformpolitik. Vi vill vidare slopa anslagen för att reparera kärnkraftverk som ändå skall avvecklas. Det är ett inslag i en förnuftig budgetpolitik. Som jag tidigare nämnt vill vi dra in likvida medel från näringslivet, medel som har tjänats ihop av de anställda och som nu används på annat sätt än för investeringar och samhällsnyttig produktion. Det finns möjligheter för regeringen att gå till vänster om den vill. Ni skulle få ett starkt stöd av oss. Herr talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till samtliga reservationer från vänsterpartiet kommunisterna. Dessa reservationer innehåller ett klart alternativ till de andra partiernas politik. Ett bifall till våra reservationer skulle innebära en klarare fördelningspolitisk inriktning och medföra att vi alla tog ett nappatag med de stora framtidsproblem som står för dörren.

Herr talman! Som vanligt när finansutskottets ordförande står i talarstolen gesintrycket att allt är frid och fröjd i den svenska ekonomin. Hans förklaring till detta är, också som vanligt, att vi har en socialdemokratisk regering som ser till att allt blir till det bästa. Däremot, menar han, är borgerliga regeringar specialister på att skapa elände — de vill inget hellre. Som ett bevis på detta anfördes att arbetslösheten i borgerligt styrda länder ute i Europa skulle vara fyra å fem gånger större än i Sverige. Låt mig då påminna om att det faktiskt finns kvar några länder i Europa som är socialistiskt styrda och att arbetslösheten där är som störst. Jag tänker på Spanien och Grekland, som har arbetslöshetsnivåer på ca 20 96 och socialdemokratiska regeringar. Likaså heter det att inflationen under de borgerliga åren var fruktansvärd men att en klok socialdemokratisk regering i Sverige nu har fört ned den till bara 3-4 96. Det avgörande är dock de förutsättningar som råder. Under de borgerliga regeringsåren var inflationen lägre än genomsnittet i OECD länderna. Vårt problem i dag är att vi inte har följt med i den nedgång som har skett internationellt. Inflationstakten i Sverige är avsevärt högre än i viktiga konkurrentländer. Arne Gadd uppehöll sig vid prisstoppet. Jag tyckte att hans inställning var dubbeltydig: prisstoppet var nödvändigt och verksamt, men ändå inte bra. Det är samma oklara syn som Kjell-Olof Feldt har ådagalagt när han har sagt att ingen längre luras av ett prisstopp. Ändå var det tydligen tillräckligt slagkraftigt för att kunna lura Stig Malm. Det verkliga syftet med genomförandet av prisstoppet var att ge löntagarnas organisationer en spik på vilken man kunde hänga upp ett ställningstagande att inte utnyttja rätten att begära omförhandlingar av det förra året träffade avtalet. Arne Gadd berömde organisationerna för att de hade visat samhällsansvar, och samtidigt förmanade han företagarna att göra likadant. Rent psykologiskt — och finansministern vill ju gärna anlägga psykologiska synpunkter på detta — tror jag att prisstoppet var mycket oklokt. Inom handeln hade man förra året ansträngt sig för att hålla oförändrade marginaler. Nu fick man en smäll, och denna har lett till en låsning. Det kommer verkligen att bli mycket svårt, beroende på detta brott mot kravet på stabila spelregler, att i fortsättningen utan prisstopp få en lugn prisutveckling. Det egendomliga är också att prisstoppet, i ett läge där man strävar efter att hålla tillbaka konsumtionen, är en åtgärd som verkar i rakt motsatt riktning, dvs. som skapar större möjligheter för konsumtion. Arne Gadd uppehöll sig också vid ämnena vårt budgetalternativ och de stora fördelarna med den offentliga sektorn. Jag återkommer till dem i mitt nästa inlägg.

Herr talman! Jag tycker att finansutskottets ordförande bör vara litet varsam med orden. Han nämnde alldeles i slutet av sitt anförande att folkpartiet skulle ha varit med om att avskaffa inflationsskyddet. Jag vill tala om att det var en socialdemokratisk regering som avskaffade detta skydd. Det är ett väl känt och dokumenterat folkpartikrav, som vi har upprepat varje år därefter. Vidare förklarade Arne Gadd att de borgerliga partierna, möjligen speciellt folkpartiet, vill försämra för de arbetslösa. Nu är det tvärtom så att vi för att möjliggöra en hög ersättning till de arbetslösa vill begränsa statsbidragen till kassorna och kräver att de medlemmar som inte är arbetslösa, dvs. de som har arbete, skall betala en högre avgift till sin kassa. Det är en solidarisk politik. Jag vill också påminna om att folkpartiet — i motsats till vissa andra partier — stöder förslaget om höjning av dagpenningen inom arbetslöshetsförsäkringen. Jag tycker vidare att Arne Gadd kunde göra sig besväret att ta reda på en del fakta om utvecklingen på arbetsmarknaden under de borgerliga åren resp. under de socialdemokratiska åren innan han väljer så skarpa ordalag. Det är nämligen så att arbetslösheten i Sverige under de socialdemokratiska åren efter 1982 varit högre än tre procentenheter under i stort sett två och ett halvt år. Under den borgerliga perioden 1976-1982 var arbetslösheten så hög bara ungefär under ett halvt år. Det är också väsentligt annorlunda konjunkturlägen i dessa två fall med bättre förutsättningar under den socialdemokratiska tiden. Tyvärr har den socialdemokratiska politiken faktiskt misslyckats med arbetslöshetsbekämpningen. Jag är ledsen att jag glömde säga att Hans Petersson i Hallstahammar var oense med representanterna för de övriga partierna i utskottet angående den statliga lönepolitiken. Det Hans Petersson sade var helt riktigt. Några ord till Nils G. Åsling. Om avsikten med de höjda miljöskatterna är att miljöförstörelsen skall fortsätta, eller kanske t.o.m. öka, så att man därigenom får in höga statliga inkomster, kan jag förstå centerpartiets uppfattning. Men folkpartiet är också för miljöavgifter. Vi menar att de skall medverka till att minska miljöförstörelsen. Det är i själva verket ett väldigt viktigt skäl till dessa. Men då får man inte heller in några statsinkomster. Då kan man inte använda pengarna till någonting. Jag undrar om inte Nils G. Åsling måste tänka litet mera för att få centerpartiets skattepolitik att gå ihop. Vi från folkpartiet vill sänka marginalskatterna därför att det faktiskt bara är på det viset som man kan få den dynamik och den växtkraft som skapar möjligheter för bättre reallöner för alla människor. Egentligen tjänar de som har de lägre inkomsterna mest på detta. För dem är det viktigast att få bättre reallöner. Jag skall återkomma litet senare med en ytterligare utveckling av detta.

Herr talman! Får jag först till utskottets ordförande säga att orsaken till att vi gör den omfördelning vi gör i vårt budgetalternativ mellan ATP-avgifter och folkpensionsavgifter är att vi hävdar att vi vill stärka den grundtrygghet som folkpensionen ger. Vi anser inte att det finns behov att på samma sätt höja ATP-pensionen. Denna filosofi ligger alltså till grund för den omfördelning som vi gör. Jag vill försäkra Arne Gadd att det inte är ett utslag av någon tillfällig fiffighet, som han uttryckte det i finansutskottet, att vi har hävdat att ekologisk balans skall höjas upp till ett övergripande mål även i den ekonomiska politiken. Detta framgår av vår partimotion om miljöavgifter och av vår partimotion om den ekonomiska politiken. Det är en sedan länge känd strävan, som har manifesterats många gånger från vår sida. Det var intressant att höra när Arne Gadd gav sig ini en analys av vad det skulle innebära. Han finner detta riktat mot bönderna, som han likställer med producenter. Men producenterna i det här samhället är ju många. Bönderna, denna hunsade folkgrupp som bjuder svenska folket på ett kulturlandskap, är den enda producentkategori i dag som har att betala miljöavgifter. Gödselmedelsavgifter är ingenting annat än en miljöavgift. Men det är som sagt den enda kategori producenter som har en sådan avgift. Försurningen och den smygande skogsdöd som kommit som en följd av försurningen har många producenter, industrin och bilismen ett ansvar för. Men den enda möjligheten att komma till rätta med denna miljöpåverkan är att värdera miljöpåverkan som en kostnad som andra produktionsfaktorer. Som svar på Anne Wibbles undran kan jag säga att om man värderar miljöpåverkan som en produktionskostnad, får man en rättvisande bedömning av olika produktionsfaktorers roll i samhället. Vi menar att man måste uppmärksamma miljöpåverkan i olika avseenden som ett pris man får betala i produktionen. Det gäller alla producenter. Det är naturligtvis till sist ett angeläget intresse för samhället att hitta en objektiv värdering av miljöpåverkan.

Herr talman! Nu börjar det bli intressant i debatten. Nu kommer motargumenten, och de är ganska hårda från Arne Gadd. Han gillar inte att man nämner saker vid deras rätta namn. Han angrep mig för att vi jämförde socialdemokraterna med moderaterna och för att vi kritiserar löntagarfonderna. Om jämförelsen mellan moderaterna och socialdemokraterna står i vår reservation: ”Som exempel kan nämnas att socialdemokraterna alldeles efter regeringsskiftet år 1982 med all rätt hårt kritiserade moderata samlingspartiet för mycket kraftiga besparingar i budgeten och att vår välfärd hotades därigenom. I dag är emellertid situationen den, att skillnaden mellan moderata samlingspartiet, som vidhåller sina besparingsförslag, och regeringen i detta avseende praktiskt taget har försvunnit. Differensen dem emellan i besparingar uppgår för budgetåret 1987/88 endast till 1,7 miljarder kronor.” Det är ett faktum att ni ligger nära varandra. Arne Gadd säger: Då kan väl kommunisterna ta ställning och släppa fram högern. Till svar kan jag citera min företrädare i de ekonomiska debatterna, C.-H. Hermansson. Han sade att det finns grader också i helvetet. Om vi, när vår politik faller, tvingas rösta bort högerpolitiken är det en röst mot moderata samlingspartiet, men det skall definitivt inte uppfattas som en röst för den socialdemokratiska politiken. Så är den saken utredd. Arne Gadd gav sig också in på andra saker, t.ex. löntagarfonderna. Jag talade om vad löntagarfonderna var för något, att deras företrädare for på aktiebörsen och tydligen sysslade med optionsaffärer på samma sätt som andra kapitalister och att de inte är ett inslag i något slags ekonomisk rättvisa. Arne Gadd vet att det är så. Att jag i dag inte yrkar på att löntagarfonderna skall bort beror på att jag vill förändra dem: förbättra dem, utveckla dem och använda dem som ett ekonomiskt-politiskt instrument. Jag vill inte som borgarna avskaffa dem, trots att det inte har det minsta med socialism att göra att det finns löntagarfonder i vårt land. Arne Gadd berömmer sig för engångsskatten. Jag vet inte om han nämnde aktieomsättningsskatten. Han sade att engångsskatten är bevis för att socialdemokraterna för en bra politik. — Men ni hade det jobbigt att klämma in ordet ”icke” i alla skrivningar om vpk:s politik. Under många år stod det att vpk:s politik var omöjlig. Sedan var ni tvungna att skriva att den icke var omöjlig, eftersom aktieomsättningsskatten och engångsskatten var vpkförslag. Om vi någon gång ibland driver er åt rätt håll skall det inte tas som intäkt för att vi godkänner hela er politik.

Herr talman! Arne Gadd hade i sitt anförande ett stort upplagt försvar för den offentliga sektorn. Han visade att offentliga investeringar och offentlig konsumtion inte ökat så mycket, men däremot har transfereringarna exploderat. Just det! Det bekräftar vår kritik av den rundgångspolitik som förs. Det är faktiskt så att över 75 96, tre fjärdedelar, av de offentliga utgifterna innebär just bidragsbetalningar, som tas in med nya skatter. De höga skatterna skapar behov av högre bidrag, vilket kräver ännu högre skatter i en enda lång spiral. Så småningom har vi då slagit i taket. Det anmärkningsvärda är att socialdemokraterna i det skedet med förkärlek sätter in sina besparingar mot de områden som utgör kärnan i statens verksamhet, som egentligen ingen annan än staten kan sköta. Jag tänker på försvaret, där besparingspolitiken har drivits under längst tid, på polisen och på rättsväsendet — områden som i dag har svårt att fullgöra sina uppgifter, bl.a. på grund av brist på personal och personalavgångar. Detta är utmärkande för socialistisk politik. Man vågar inte ta sig an det nödvändiga, att försöka vända rundgångsspiralen nedåt igen såsom vi har visat och genom sänkta skatter skapa utrymme för att människor också med lägre bidrag skall kunna ha en oförändrad eller t.o.m. bättre standard. Arne Gadd var avvisande till privatisering. Jag vill bara säga: Akta er nu, finansutskottets socialdemokrater, så att ni inte återigen tar i för mycket och försvarar en förlegad politik! Regeringen har ju just inlett en privatisering av Procordia, gamla AB Statsföretag, själva kärnan och stoltheten i den aktiva näringspolitiken. Det kan åter bli så med PKbankens monopol på postgiromedel. Det är någonting som vi moderater i åratal har krävt att få upphävt. Socialdemokraterna i finansutskottet har sagt nej, men nu tvingas de notera att regeringen har sett till att så har skett. Till slut hade Arne Gadd några svepande fördömanden mot moderaternas budgetpolitik. Det heter att vi vill sänka skatterna på ett sätt som släppt kontakten med verkligheten. Men naturligtvis vet finansutskottets ordförande efter dessa veckor att vårt budgetalternativ inte är så enkelt att vi bara vill sänka skatterna. Våra ”vulgära skattesänkningar” budgetåret 1987/88 är på 5 miljarder kronor. Vi sänker samtidigt statsutgifterna med 13 miljarder kronor och förbättrar alltså budgetbalansen med 8 miljarder kronor. Det är det moderata budgetalternativet, som finansutskottets ordförande valde att presentera på ett så missvisande sätt.

Herr talman! Jag skulle vilja fråga Arne Gadd hur han vill åstadkomma den tillväxt som han talade så varmt för — den tillväxt som ju är den enda grunden för medborgarnas höjda reallöner. Det är uppenbarligen de som har svårt att få pengarna att räcka till i dag som är i störst behov av och har störst intresse för de höjda reallöner och de säkrare jobb som den ökade tillväxten ger. Arne Gadd svarade nämligen ingenting på de frågor jag ställde. Vad är det för fel med en politik som dämpar prisoch löneökningarna genom att avstå från höjda arbetsgivaravgifter och genom att sänka marginalskatterna 1988? Vår ambition i fråga om skattetrycket, som har kommenterats av några talare i debatten, avspeglas väl i våra konkreta förslag till årets riksmöte, som just innebär en sänkning av skattetrycket redan 1988. Arne Gadd förklarade inte heller vad det skulle vara för fel på de förslag som vi har fört fram från folkpartiet och som leder till en sänkning av räntenivån för att förmå företagen att investera. Alla vet — det sade också Arne Gadd — att det behövs mer investeringar för att få upp tillväxttakten. Alla vet också att framför allt de mindre och medelstora företagen tycker att räntan är för hög och därför inte vill investera. Vad är det då för fel i förslag som innebär att räntan kan sänkas? Arne Gadd sade också någonting om att han ställer sig positiv till inflytande på den egna arbetsplatsen för de anställda. Det tycker jag var intressant. Det återspeglas tyvärr inte i de konkreta förslagen från regeringen. Jag tänker närmast på det förslag som nu finns i form av en lagrådsremiss om arbetsgivaravgift på de anställdas vinstandelar. Det är ju så, Arne Gadd, att vinstandelarna är mycket populära hos de anställda. Finansministern har tagit emot uppvaktningar från Metalloch Fabriksklubbarna på Volvo som vill ha kvar sina vinstandelar. Det finns många utsagor från andra klubbar på mindre företag som på samma sätt vill ha kvar sina vinstandelar. Vi i folkpartiet tycker att det är bra att de anställda på det här viset får del i företagets vinst, blir medägare och får inflytande på den egna arbetsplatsen. Jag vill fråga Arne Gadd om han är så dogmatiskt bunden vid sitt förord för kollektiva lösningar att det bara är förslag som innebär kollektiva lösningar som kan vinna hans gehör och om han inte skulle kunna vara beredd att pröva tanken att det är bra med egna vinstandelar för anställda.

Herr talman! Det är fel, som Arne Gadd gör, att påstå att vi försämrar pensionssystemet genom att vi gör en omfördelning till förmån för pensionärer med lägre pension. Det är tvärtom att stärka grundtryggheten — det är ju därför vi gör denna omfördelning. Jag tycker att miljöresonemanget har mycket intressanta aspekter. Arne Gadd avfärdade mig med att påstå att jag skulle ha sagt att bönderna har gjort sitt och att vi därmed har fastställt hur vi vill ha det. Det är inte alls så att någon kategori, någon producent, någon människa i det här landet har gjort sitt när det gäller miljön. Om jag skulle dra slutsatser av Arne Gadds resonemang så är det en socialdemokratisk uppfattning att svensk industri och transportsektor har gjort sitt — det måste vara den logiska slutsatsen. Nej, ingen kategori — vare sig bönder, transportörer eller industrifolk — har gjort sitt i miljöfrågan. Vi har aktualiserat frågan om miljöavgifter för att miljökonsekvenserna av all produktion och all samhällsaktivitet skall föras in i den marknadsekonomiska bedömning som vi vill ha och som ändå till sist avgör hur man allokerar resurser och hur produktionen utformas här i landet. Vi måste ju försöka föra ett resonemang utifrån någorlunda allmänna och allmänt accepterade synpunkter. De miljöavgifter som i dag finns belastar händelsevis bönderna, dvs. jordbruket. Man kanske kan säga att det inte är tillräckligt och att man kanske måste göra kompletteringar. Jordbruket är emellertid det enda område av svenskt näringsliv som i dag belastas av miljöavgifterna. Det kan ju inte vara rättvist, eftersom man ser hur försurningen fortsätter i samhället och hur nya miljökonsekvenser uppträder. Därför måste man få en helhetssyn. Det är det som vi har förordat i detta sammanhang. Till sist, herr talman, vill jag säga följande. När jag lyssnar till den timide och vänlige utskottsordföranden Arne Gadd, tycker jag att det är symptomatiskt med den ödmjukhet som han visar mot regeringen och dess propositioner. Han nämner inte med ett ord bristerna i den tredje vägens ekonomiska politik. Han gör inte ett försök att svara folket i Grängesberg och i andra regioner som verkligen får bära bördan av denna ekonomiska politik. Inte ett enda tröstens ord har Arne Gadd att ge, på den socialdemokratiska majoritetens vägnar i finansutskottet, åt dessa människor som får bära det tunga lasset av den ekonomiska politik som regeringen har bedrivit.

Herr talman! Åter till frågan om budgetunderskottet och synen på de olika partiernas budgetförslag. Finansutskottets kansli gör sina bedömningar, och vänsterpartiet kommunisterna gör sina. Det är uppenbart att när det gäller beräkningen av vissa effekter som aktiemarknadens reaktion på en förhöjd omsättningsskatt, osv. gör vi olika bedömningar. Vi hade bedömt att den nya skatten säkert skulle minska omsättningen något. Finansutskottet hade bedömt att den skulle minska mer. Så går det till när det är stora skillnader mellan de olika budgetförslagen. Men jag vet också att Arne Gadd har förståelse för att våra förslag, som ju många gånger är mer långtgående och förändrar betydligt mer än att justera någon liten procentsats på någon skatt, tar en viss tid att slå igenom, och den fulla effekten syns inte direkt under budgetåret. Hade man godkänt delar av vpk:s politik förra året, hade man haft mer pengar att röra sig med i år. Beträffande synen på underskottspolitiken har vi också sagt att långvariga och stora underskott är ett fördärv. Vi har inte någon annan bedömning i detta sammanhang. Men vi menar inte att underskottet i varje läge kan föras fram som ett universalargument mot nödvändiga förändringar i samhället. Man måste då också studera vad dessa förändringar betyder ekonomiskt och politiskt och för de människor som berörs. Ekonomisk politik är ju ändå en fråga om tillståndet i landet och inte bara plus och minus i en budget. Det måste väl Arne Gadd ändå hålla med om. I våra stora satsningar — Arne Gadd målar upp dem som ansvarslösa — på den gemensamma sektorn ingår bl.a. 4 miljarder kronor för fasta jobb i kommuner och landsting, fasta jobb i stället för diverse andra anställningar. Många ungdomar arbetar i dag halva dagar och får låg lön för det. De kan inte försörja sig, trots att de många gånger uträttar ett fullvärdigt och bra arbete. Som jag nämnde tidigare kan de inte ens få bostad på arbetslöshetsorten, eftersom man inte får bostad om man inte har jobb. Den effekt på den ekonomiska politiken som det skulle få att en halv generation — det kanske är att ta till, men det är väldigt många människor — skulle kunna börja försörja sig, skaffa sig en bostad och bli vanliga medmänniskor och konsumenter med en normal ekonomi — därmed inte sagt att de skulle vara avvikande på något sätt, eftersom det inte är dessa människors fel att de inte har fått ett jobb — måste ju också värderas. Alla sådana förslag kan inte motarbetas genom att man bara säger att underskottet därigenom ökar. Jag är säker på att vi på sikt minskar underskottet genom att skapa arbeten.